Herr talman! Carl Bildt klagade över att jag inte sade ett ord om skattepolitiken. Detta kan ju ha åtminstone två förklaringar. Den ena förklaringen kan vara den att vi har en så bra finansminister — han skall uppträda senare i debatten. Den andra kan vara den att vi skall förhandla om skattepolitiken. I sådana fall brukar Carl Bildt tycka att vi inte skall binda oss i förväg. Hela Sverige har slagit i skattetaket, sade Carl Bildt. Nej, inte nolltaxerarna — de har väldigt långt från golvet till taket, Carl Bildt! Avdragshajarna har inte slagit i taket. Inte heller har de som gör stora reavinster och de stora klippens män slagit i taket. Socialdemokraterna beskriver det hela som att den borgerliga politiken skulle föra oss tillbaka till medeltiden, säger Carl Bildt. Nej, det tror jag inte, men det skulle bli ungefär som i Storbritannien med sina stora klasskillnader, och det är illa nog. Carl Bildt talade nedsättande om nationalköer. Det handlar t.ex. om att ett samarbete över landstingsgränserna skulle möjliggöra ett hundratal fler kranskärlsoperationer i Uppsala. Är det inte bra, Carl Bildt, att de människor som har sådana svåra sjukdomar kan få snabbare hjälp? Fritidspraktiker bland läkarna. Ja, Carl Bildt, vi slår snart i taket när det gäller vår industriella kapacitet. Om detta är ett så pass bra medel kunde man ju föreslå ASEA att deras civilingenjörer får bli fritidspraktiker. De kan ju använda ASEA:s laboratorier på kvällar och nätter. Vi skall väl tillämpa samma principer på den privata sektorn och åstadkomma samma slags innovationer där som på den offentliga sektorn. Lars Werner sade att socialdemokratin har förlorat sin själ. Jag tror nu inte att kommunistiska partier, i varje fall inte i Sverige, skall tala om att förlora sin själ. Har ni gjort det, Lars Werner, borde ni vara glad. Lars Werners hela inlägg går ut på att säga nej till det ena och det andra. Problemet för den som är i regeringsställning är bara det att man måste säga ja till någonting, och då blir verkligheten betydligt svårare. Lars Werner beskriver också uppgörelsen med folkpartiet som att man bidrar till att skruva upp världens samlade militärutgifter. Detta var väl ändå att tai. Om man först lyssnar på Carl Bildt och sedan på Lars Werner, tror jag att man får en mer balanserad bild, nämligen bilden av en försvarsuppgörelse som är bra för det här landet och som inte alltför hårt belastar konsumenterna. Det som Bengt Westerberg sade om kombinationssysselsättning i glesbygd tror jag att det ligger mycket i. På den punkten kan vi nog föra en diskussion. Jag tror också att vi skall resonera om hur man skall kunna förkorta köerna när det gäller starroch höftledsoperationer. I fråga om arbetslöshetsersättningen ville folkpartiet för det första att statsbidragen till arbetslöshetskassorna skulle minska, för det andra att dagpenningsnivån skulle öka. Denna ökning var emellertid så låg att den inte hängde med i inflationsutvecklingen. Därmed uppstår en real försämring, och det är nog det reala som de anställda är intresserade av. Beträffande arbetslöshet och sysselsättning vill jag för det första säga att sysselsättningen är högre än någonsin. För det andra avser en stor del av sysselsättningsökningen heltidsarbetande. Tidigare ökade bara antalet deltidsarbetande. Den latenta arbetslösheten har inte varit så låg sedan 1960-talet. Arbetslösheten ökade i Sverige i början av 1980-talet i snabbare takt än när det gäller Europagenomsnittet. Det är precis som jag sade, att jag nog inte är ensam om att uppleva det så, att 1980 skedde ett trendbrott, när ni lade om politiken och var beredda att acceptera högre arbetslöshet. Till Olof Johansson: Jag uppskattar Olof Johanssons inledande ord om enigheten bakom spaningsarbetet då det gäller att finna Olof Palmes mördare. Och vidare: Vi gick inte till slutförhandlingarna i försvarsfrågan med bundna mandat. Det är inte på det sättet om ni avser slutskedet, då vi reellt diskuterade. Problemet för centern var, som Olof Johansson sade, att det gick för fort mot slutet — för fort för centerpartiet därför att man hade andra saker att tänka på. Detta har jag respekt för. Men skyll inte på de övriga partierna härvidlag! Olof Johansson klagar över att de sämst ställda pensionärerna kan få upp till 9 000 kr. Skälet till att de kan få ett så högt belopp är ju att de är de sämst ställda. Men detta var mycket avslöjande för centern, för det visar att ni icke vill att dessa grupper skall få uppräkningar. Ni stirrar er blinda på uppräkningens storlek och ser inte på den standard som de här pensionärerna har i dag. Jag tackar för det klargörande beskedet. I fråga om prisstoppet kan vi nu konstatera att Olof Johansson säger att det finns omständigheter under vilka man måste ha ett prisstopp. Centern säger alltså ja till prisstopp, folkpartiet säger nej till prisstopp — där är folkpartiet inte ens mitt emellan utan har rört sig till en kategorisk ståndpunkt. Herr talman! Jag vill gärna ta upp en alldeles speciell fråga — jag riktar mig till centern. ”Exakt jämvikt mellan blocken” löd en rubrik i söndagens nummer av Svenska Dagbladet efter de senaste SIFO-siffrorna: 48,4 Jo för de borgerliga partierna, 48,4 90 för socialdemokraterna och vpk. Men då har man räknat 1,9 Ze för kds i det borgerliga blocket. Är det inte dags, Olof Johansson, att ge besked om att valmanipulationen med kds inte kommer att upprepas, så att SIFO får ändra sina undersökningsmetoder även på den punkten? Moderaterna, folkpartisterna och socialdemokraterna är i folkstyrelsekommittén helt överens om att valsamverkan mellan centerpartiet och kds i 1985 års val var ett brott mot uppgörelsen i grundlagberedningen, nämligen att riksproportionaliteten inte skulle rubbas genom konstlade valtaktiska manövrer. Söndagens SIFO-undersökning ställer ju frågan på sin spets. Med ett sådant valresultat — i princip byggt på en fortsatt valsamverkan av det här slaget — skulle en regeringskris åstadkommas genom fiffel med grundlagen. Det har talats om kollektivanslutningen som en kvarnsten om halsen för socialdemokratin. Ni i centerpartiet har en egen kvarnsten — fifflet med kds— och jag vill ställa en direkt fråga till den nya centerledningen: Är det inte dags att återupprätta hederligheten och rättvisan i vårt valsystem? Jag har tagit upp alternativet i dag till en diskussion, därför att det ligger något symboliskt i denna flykt från en diskussion om de egna motionerna — i ett läge då man allmänt talar om de icke-socialistiska partierna och om att de skall bilda regering. I valet 1985 krävde moderaterna ett systemskifte i Sverige. Moderaterna har i sina motioner i år i allt väsentligt återkommit till detta, trots valnederlaget för borgerligheten, och nu föreslår de att skatterna skall sänkas med sammanlagt 50 miljarder kronor. Om det här skall gå ihop måste man, eftersom man också vill förstärka budgeten, reducera statsutgifterna utöver de förslag man nu har lagt fram med 60-70 miljarder kronor. Man vill inte röra försvaret. Man har statsskuldsräntorna, som man själv åstadkommit och som det inte går att göra någonting åt. Låt oss se vad det hela innebär. Folkpensionssystemet kostar 50 miljarder kronor. Vårt u-landsbistånd kostar 9 miljarder kronor. Statens kostnader för bostadsbidragen är 7 miljarder kronor. Statens bidrag till kommunerna — dvs. för barnomsorg, hemvård, sjukvård — uppgår till 60 miljarder kronor. Det finns ingen som helst möjlighet att skära bort detta utan att göra drastiska ingrepp mot huvuddelarna av vårt gemensamma välfärdssystem. Och nu vill jag rikta mig direkt till folkpartiledaren och centerledaren. Ni säger att ni har för avsikt att bilda regering med moderaterna — ett parti som vill ”rulla tillbaka” hela det sociala välfärdssamhället. Betyder det att ni också tänker acceptera stora delar av den moderata politiken? Kommer ni att säga ja eller kommer ni att säga nej till de sociala nedskärningar som måste följa av moderaternas skattepolitik? Varför är ni i dag så tysta på denna punkt? Icke ett ord till kritik har ni riktat mot moderaterna på den här punkten. Betyder det att nit.o.m. tycker att det är bra att moderaterna går i bräschen för att avveckla det svenska välfärdssamhället?

Nu kom i alla fall medeltiden! Nu fick vi reda på att den moderata politiken innebar att hela välfärdssystemet skulle raseras. Det var så Ingvar Carlsson avslutade sitt inlägg nyss. Ta inte till för mycket! Det där är inte trovärdigt. Vi moderater har varit med om att bygga upp delar av det svenska välfärdssystemet. Vi skulle gärna ha sett att det varit bättre på olika punkter. Vi vill ha lägre skatter, vi vill ha mera valfrihet — men vi skall inte göra skiljelinjerna större än de är. Det där är litet av billig demagogi. Kort anmärkning bara om försvaret och försvarsöverläggningarna. Ingvar Carlsson sade att man inte var totalt låst vid överläggningarna den 13 januari. Ja, är inte det att vara låst, så vet jag inte vad låst är. Ingvar Carlsson framhöll vid överläggningarna att vi inte fick diskutera nivån — den var avgjord och fastlagd. Han sade att den tabell över hur allt skulle fördelas som var redo för publicering på en presskonferens som redan var sammankallad fick icke diskuteras i sina detaljer. Man kunde senare tänka sig att diskutera nyanser — det var det ord han använde. Då tycker jag med förlov sagt att det är en smula ofint att i efterhand komma och antyda att anledningen till att det inte blev en bredare uppgörelse är att vissa är litet trögtänkta. Så var det inte. Det hela var så låst som det kunde vara, och det har jag haft anledning att reagera mot. Så till skatten och alla de miljarder som vi moderater enligt vad Ingvar Carlsson säger skulle vilja skära bort. Jag vet inte om Ingvar Carlsson har läst vår motion, för där utvecklar vi resonemanget. Det är nämligen så att håller vi utgifterna i stort sett konstanta, har vi statsutgifter på samma nivå som regeringen själv föreslår — det som den förnämlige finansministern Kjell-Olof Feldt räknar med i sin långtidsbudget som han presenterat för denna förnämliga riksdag - och kompletterar vi detta med en nolltillväxt i kommuner och landsting, samt en tillväxt i samhällsekonomin som vi alla hoppas på, då får vi ett utrymme som kan användas till endera av två saker. Det kan användas antingen till att sänka det totala skattetrycket, och det vill vi moderater. Eller också kan det användas till en överbeskattning av det svenska folket för att se till — och detta är en ideologisk fråga — att det totala sparandet i samhället sker hos staten, hos landstingen, hos kollektiven, i de offentliga institutionerna. Vi vill sänka skatterna, Ingvar Carlsson, för de pengarna. Ni vill av ideologiska skäl — ni socialister — ha en överbeskattning för att bygga upp sparandet i samhället helt och hållet i den offentliga sektorn. Det framgår om man läser era kalkyler och om man läser era dokument. Det är om detta debatten handlar. Sedan blir det då det gamla vanliga. Det är nolltaxerare och det är avdragshajar. Men lyssnar man på Kjell-Olof Feldt i hans klarare stunder så hör man att han säger att det är en illusion att tro att man där kan få fram några pengar. Om man skall sänka skatten för vissa — och det börjar t.o.m. ni tala om, och det tycker jag är bra, och det är välkommet, även om ni inte går tillräckligt långt — men inte sänka det totala skattetrycket, då är det fråga om rejäla skattehöjningar för andra grupper. Är det villaägarna, de deltidsarbetande, delar av pensionärskollektivet eller småföretagen? Det är ju här de stora pengarna finns, och de stora pengarna måste ni i så fall ha. Är det från någon av dessa grupper pengarna skall tas? Den frågan kan Ingvar Carlsson möjligtvis undkomma nu, genom att rulla sig i stoftet och säga att överläggningar förestår. I avvaktan på dem har socialdemokraterna och dess partiordförande ingen uppfattning alls i skattefrågan. Men förr eller senare är det denna fråga som ni måste besvara. Vill ni inte sänka det totala skattetrycket, tvingas ni till skatteskärpningar för betydande grupper. Till sist vill jag ta upp vården, vårdköerna och fritidspraktikerna. Ingvar Carlssons jämförelse med ASEA visar ju hur låst han är i denna fråga. Fritidspraktikerna skall bekämpas. De tomma operationssalarna skall inte få utnyttjas så att läkarna skall kunna operera bort köerna. Den alldeles avgörande skillnaden mellan landstingens operationssalar och ASEA:s laboratorier är att ASEA:s laboratorier i allmänhet används varje timme dygnet runt, månad efter månad för att man skall uppnå resultat. Men landstingens operationssalar stänger klockan 13, 14 eller 15. Socialdemokraterna har av ideologiska skäl förbjudit läkarna att efter dessa klockslag arbeta övertid och använda dessa operationssalar. Det enda socialdemokraterna har att komma med är att människor i stället för att få stå i denna regionala kö skall få stå i Gertrud Sigurdsens nationalkö och hoppas att de skall få komma till Uppsala, Norrbotten eller Malmö, när det mellan klockan 10 och 13 råkar bli ledigt i operationssalen på något av dessa ställen. Detta skall ske på grund av att socialdemokraterna är så ideologiskt fixerade vid att läkarna inte skall få arbeta övertid och vid att det inte skall finnas några enskilda alternativ. Därför skall alla människor tvingas in i denna politik — en politik som de facto skördar offer. Jag är inte den som tycker om att ta till överord, och jag skall inte göra det heller. Men jag blev gripen av en artikel i Göteborgsposten för några veckor sedan av Barbro Westerholm, f.d. generaldirektör i socialstyrelsen. Hon ställde i artikeln frågan hur politikerna stillatigande kan åse hur människor lider, t.o.m. dör, i dessa vårdköer. Det sade Barbro Westerholm, och jag tror att hon vet vad hon talar om. Och här är det inte fråga om ASEA:s laboratorier, Ingvar Carlsson, utan här är det fråga om att utnyttja människor som vill arbeta och att utnyttja skrikande tomma operationssalar för att operera bort dessa köer.

Fru talman! Jag vill först av allt börja med att på en punkt instämma i det som statsministern sade. Jag tycker nämligen att det är en bra försvarsuppgörelse som vi har ingått. Carl Bildt och Olof Johansson vill ha mer, Lars Werner vill ha mindre, och mitt emellan finns Ingvar Carlsson och jag. På en annan punkt delar jag inte Ingvar Carlssons uppfattning. Det gäller den patriarkaliska misstron mot vanligt folk, känslan av att de inte vet vad de vill. Jag tycker nämligen att det är mycket viktigt att vi vågar visa människor respekt — de skall själva få träffa avgöranden. Vi skall till dem av de 102 000 ungarna som föddes nere i Göteborg våga säga att om de bor kvar i Göteborg när de så småningom börjar i skolan skall de ha möjlighet att gå till Samskolan eller litet senare till Sigrid Rudebecks Gymnasium. Jag kan inte förstå den socialdemokratiska viljan att till varje pris lägga ned två välrenommerade skolor, som har fler sökande än vad de kan ta emot och som enligt alla bedömare erbjuder en bra och kvalificerad undervisning. Detta hot börjar komma närmare, och regeringen måste skynda sig att ändra sig på denna punkt om den vill göra allvar av parollerna om ökad valfrihet. Sedan är Ingvar Carlsson lika utförlig som vanligt när vi talar om miljön och kommer fram till mer konkreta åtgärder. Jag delar Ingvar Carlssons uppfattning, och jag tror att varenda ledamot i kammaren gör det, nämligen att de katastrofer som han namngav — Rhen, Bhopal och Teckomatorp — är tragiska. Men vad skall vi i Sverige konkret göra för att minska föroreningarna från fabriker, kommuner och jordbruk i Sverige? Är Ingvar Carlsson beredd att gå med på den skärpning av miljöskyddslagen som naturvårdsverket har föreslagit? Är Ingvar Carlsson beredd att äntligen sätta ett pris på miljön? Är Ingvar Carlsson beredd att ge naturvårdsenheterna på länsstyrelserna de resurser som de behöver för att se till att miljöskyddslagen verkligen efterlevs? Detta är sådana konkreta åtgärder som behöver vidtas för att vi skall kunna få en bättre utveckling av miljön i Sverige. Lars Werner klagade litet grand över de höga vinsterna i företagen. Det är utmärkt att företag går med höga vinster. Det är bara företag som har höga vinster som ger trygga arbeten och som vågar satsa på framtiden. Problemet med SSAB och med gruvan uppe i Stekenjokk är att företaget inte ger några vinster, att verksamheten inte går ihop och att man inte får betalt för de produkter som man i dag tar fram. Därför måste en ändring ske i dessa företag. Ibland kanske det inte finns någon annan utväg än en nedläggning. Men vi tycker också att det är viktigt att när företagen går med goda vinster skall de som arbetar i företagen få vara med och dela på vinsterna. Därför har vi med stor glädje sett på den utveckling som vi har haft i Sverige under 10-15 år, då fler och fler små och stora företag låtit de anställda få vara med och dela på vinsterna. Vi tycker att det är en tragedi att regeringen är så upprörd över denna utveckling. Regeringen anser tydligen att företagen på detta sätt konkurrerar med de kollektiva löntagarfonderna. Därför skall regeringen under våren — om den får riksdagsmajoriteten med sig — genomföra ett förslag som kommer att stoppa, eller åtminstone hindra, utvecklingen av många av dessa system. Jag kan inte förstå den inställning som regeringen har och som innebär att kollektiva löntagarfonder skall slippa betala inkomstskatt på ränteutdelningar och utdelningsinkomster, slippa betala förmögenhetsskatt och slippa betala reavinstskatt, medan en personalstiftelse, där enskilda anställda i företaget samlar sina vinster för att kanske bli medägare i företaget, skall betala inkomstskatter, förmögenhetsskatter och reavinstskatter och nu även arbetsgivaravgifter ovanpå allt detta. Vad finns det för rimlighet i denna politik? Den kan inte ha någon förankring hos de anställda ute i svenska företag. Möjligen kan den ha en förankring på Norra Bantorget hos LO, men inga andra stöder denna politik. Överge denna politik! Sedan vill Ingvar Carlsson att vi i våra tal närmare skulle komma in på vilka motioner vi har väckt under den allmänna motionstiden. Det gjorde åtminstone jag i mycket hög grad. Jag redogjorde bl.a. för de förslag som folkpartiet har framfört i olika motioner och som syftar till att minska lidande och olyckor på olika håll i Sverige. Vi vill t.ex. ge ett statligt stimulansbidrag för att påskynda utvecklingen till en mänskligare långvård. Det säger socialdemokraterna nej till. Vi vill förbättra förhållandena för familjer som har handikappade familjemedlemmar —t.ex. föräldrar som offrar mycket av karriär och annat för att hjälpa sina handikappade barn och ge dem litet drägligare förhållanden. Jag säger inte att vi löser deras problem. Vi avskaffar inte ofärden, men vi skulle kunna ge dem något drägligare förhållanden. Vi skulle kunna vidta många åtgärder för att försöka få bort de långa operationsköerna. Jag håller med om, vilket jag sade tidigare, att det är bra att pröva förslaget om gemensam kö och att utnyttja lediga resurser i Uppsala, Visby och på andra håll för att beta av köerna. Men varför skall vi stanna där? Varför inte använda de resurser som finns inom försäkringskas sans ram och som många bedömer att man skulle kunna använda för att ” operera och på det sättet få bort köerna? Varför inte se till att läkare som har en outnyttjad kapacitet kan använda denna outnyttjade kapacitet och få hyggligt betalt under den tid de arbetar extra? Jag tycker att det är orimligt att lämna någon möda alls sparad när det gäller att lindra lidande och olyckor. Jag beklagar att det på sådana konkreta punkter är alldeles omöjligt att få några som helst besked från Sveriges statsminister.

Fru talman! Statsministern blev riktigt härsken här ett tag. Jag visste inte riktigt varför, men så kom förklaringen: Statsministern hänvisade till SIFO-undersökningen. Det är väl första gången socialdemokraternas ordförande blir så irriterad över detta opinionsmätningsinstitut. Jag trodde uppriktigt sagt att vi hade avslutat debatten om detta med fiffel med grundlagen. Ingen kan komma in i den svenska riksdagen på ett grundlagsvidrigt sätt, något som egentligen antyddes i Ingvar Carlssons uttalande. Det är häpnadsväckande. Om ni sköter era interna kvarnstenar, sköter vi våra interna frågor. Kds-samverkan är en i hög grad intern partiangelägenhet. Beträffande försvaret är det intressant att höra att både Ingvar Carlsson och Bengt Westerberg känner sig nöjda. Är det ingen som tänker på Sverige och landets intressen? Det går inte att förneka att vad som sägs i försvarsoch säkerhetspolitiken och vilken enighet vi kan uppnå har stor betydelse. Jag trodde faktiskt att statsministern var utrustad med sådana mandat att han kunde eftersträva en bred enighet i försvarsfrågan. Men vid förhandlingsbordet använde Ingvar Carlsson själv orden: inte ett öre mera. Det var förvånande. Det har ingenting att göra med att vi har haft andra problem att syssla med i centerpartiet. Det har att göra med att det inte fanns några kontakter under en betydande period räknat från någon gång efter annandagen, då Per Borg redogjorde för mig för samtalen mellan Ingvar Carlsson och Carl Bildt, och fram tills vi fick en avisering om ett kommande sammanträde. Då var det alldeles klart att allting var klart. Låt mig säga följande om pensionärerna och deras situation. Jag förstår att socialdemokraterna inte gärna vill tala om sina löften. Men det handlar faktiskt om en regeringsförklaring från en socialdemokratisk regering. Så sent som i oktober förra året lovade regeringen att de pengar som skulle tas in genom pensionsskatten oavkortat skulle gå till de sämst ställda pensionärerna. Detta löfte har icke uppfyllts. Det handlar om ett gammalt löfte om kompensation för devalveringens effekter. Detta löfte har inte heller uppfyllts. Det handlar om, om vi räknar i kronor, betydande skillnader. Ungefär en tiondel av pensionärerna får mycket låga ökningar av pensionen jämfört med dem som har högsta ATP. Den spännvidden har vi kritiserat, och därför har vi lagt fram våra alternativa förslag. Därutöver är det självklart att vi måste skapa likvärdiga förutsättningar i kommunerna. Vårt kommunalskatteutjämningsprogram innebär att kommunerna själva skall kunna bestämma om vilket KBT de vill ge sina pensionärer och kan göra detta på likvärdiga förutsättningar. Men där vill ni i stället minska kommunernas förutsättningar att skapa en likvärdighet i standard, service och möjligheter att fatta beslut. Vi vill öka kommunernas möjligheter att själva fatta beslut. Vi tror att de är vuxna att ta det ansvaret. Det behövs inga pekpinnar från central nivå i det fallet. Låt mig också säga beträffande prisstoppet att det märkliga på denna punkt är att det görs uttalanden från regeringshåll — detta har finansministern möjlighet att förklara senare — om att man inte tycker om prisstopp. Man tror inte på prisstopp. Det gör inte heller vi i normala fall, utan prisstoppet skall vara förbehållet situationer då vi tvingas till en devalvering eller liknande. Det är då man behöver prisstoppsinstrumentet, inte nu. Man skjuter nu prisstegringarna på framtiden. Kjell-Olof Feldt sade vid en debatt i Handelshögskolan i Stockholm före valet 1985, alltså för ungefär två år sedan: ”Jag har i olika sammanhang förklarat att prisstopp vid det här laget lurar väldigt få.” Men det finns tydligen några kvar. Är det Stig Malm eller vem är det? Ovanpå detta uttalande från finansministern har regeringen infört prisstopp i oktober 1982, i april 1984, i mars 1985 och nu i februari 1987 — tydligen i samtliga fall för att lura någon eller några. Det är en svag hantering av stabiliseringspolitiken.

Fru talman! Att hamna mitt emellan är tydligen känsligt, inte bara för folkpartiet utan också för Lars Werner. Drar man upp en del internationella perspektiv förstår jag att mitt emellan är ord som oroar Lars Werner. Annars är det bestående intrycket från den här debatten, fru talman, ett totalt ointresse, för att inte säga en panisk flykt bort från varje tal om borgerligt alternativ. Jag har här tålmodigt svarat på frågor om vårt alternativ istort och i smått. Jag ställde en enda fråga till folkpartiet och centern på det ekonomiska området, nämligen: Kommer ni att acceptera en moderat politik som faktiskt bygger på, enligt moderaternas egen motion, nedskärningar i det svenska välfärdssamhället på 60-70 miljarder? Total tystnad från folkpartiet och centern! Det är mycket illavarslande. Jag kommer inte att tänka på någon bättre liknelse än då jag i min barndom läste Pelle Svanslös-böckerna. Där fanns en ledarkatt, Måns. När jag i TV och i andra sammanhang ser Carl Bildt mästra folkpartiet och centern ser jag katten Måns framför mig och folkpartiet som Bill och centern som Bull. Det är det närmaste jag kan komma en bild av vad jag upplever nu med de två s.k. mittenpartierna eller mitt-emellan-partierna och moderaterna. Och om Bill, i det här fallet folkpartiet, vågar sig på att träffa en uppgörelse, minsann, med socialdemokraterna i försvarsfrågan, då reagerar katten Måns med våldsamhet och fräser och går på som Carl Bildt har gjort här i dag i fråga efter fråga. Sanningen är ju den som en borgerlig tidning, Vestmanlands Läns Tidning, skrev att de borgerliga motionerna knappast vittnar om någon väl sammangjuten värdegemenskap. Det liknar mest en osorterad diversehandel. Det var en sådan osorterad diversehandel som ni lade fram 1976 och som snabbt ledde till en konkurs för Sveriges ekonomi. Låt oss inte upprepa den! Ni är mer regeringsoförmögna än jag under min aktiva tid har sett, och det vill inte säga litet. Till Olof Johansson vill jag säga: Det ni sysslar med ihop med kds är inget internt familjekuckel av något slag, utan det är någonting högst allvarligt, som folkpartiet, socialdemokraterna och moderaterna enstämmigt fördömer såsom fiffel med grundlagen. Ni sitter här, samtliga centerpartister i denna sal, på 2 500 färre röster än övriga partier. Jag kan förklara för Olof Johansson och den övriga centerledningen att om ni icke tar ett beslut om att detta skall upphöra, så kommer denna fråga att bli en tyngre och tyngre kvarnsten för er fram till valdagen i september 1988; det är det nog många som kommer att se till. Sedan var det inte så att det var bara en partiledarträff i försvarsfrågan. Det var fyra stycken. Någon gång måste man bestämma sig för om den här riksdagen skall ha en försvarsproposition på bordet, men i det ögonblicket hängde inte centern med. Det beklagar jag, men skyll inte ifrån er på andra partier! Regeringen har beslutat sätta in extra resurser för att öka operationskapaciteten på tre prioriterade områden — höftleder, grå starr och kranskärl — fr.o.m. den 1 juli 1987. Det är bra om ni är med och stöder detta. Vi inrättar den av Carl Bildt föraktade nationalkön, men den kommer att ge fler människor möjlighet till fler operationer. Jag tror inte att Carl Bildt har något folkligt stöd för sin uppfattning. Fritidspraktiker är anställda av landstinget. Jag tycker också att det är bra att de skall arbeta övertid, och vi lägger fram konkreta förslag för att flera skall arbeta. Men poängen är ju inte den utan — eftersom de nu får göra detta i viss utsträckning — om man är beredd att tillämpa samma sak på ASEA och hos civilingenjörerna. Men nej, då finns mängder av skäl. Sanningen är den att ett privat företag aldrig skulle låta sina anställda göra vad landstinget tillåter i dag, nämligen bedriva konkurrerande verksamhet på kvällstid, vare sig de använder landstingets lokaler eller inte. I fråga om miljöpolitiken vet Bengt Westerberg mycket väl hur det ligger till när det gäller skärpt miljöskyddslagstiftning, bättre och effektivare resurser till miljömyndigheter och miljöavgifter och att vi på alla dessa punkter förbereder och i vissa fall redan lagt fram konkreta förslag. De centrala miljömyndigheterna har dessutom undantagits från besparingskravet och redan fått ökade resurser. Jag välkomnar att fler kommer med och arbetar för en aktiv miljöpolitik, men jag har inte något större förtroende för dem som under intryck av en SIFO-undersökning plötsligt blir miljöintresserade, såsom Carl Bildt här tidigare i dag och i något mindre utsträckning Bengt Westerberg. Fru talman! Vad har den här debatten visat? Jo, att vi har en regeringspolitk som verkar för full sysselsättning och en rättvis fördelning, en politik som tar sitt ansvar för att fortsätta att föra landet ur krisen och hålla samman nationen. Mot den politiken står en splittrad opposition. Av några kritiseras vi för att föra en politik som alltför litet tar hänsyn till glesbygden och de sämst ställda. Samtidigt förklarar sig emellertid samma kritiker vara villiga att regera tillsammans med dem som angriper regeringen från rakt motsatt utgångspunkt, nämligen att vi för en alltför utjämnande politik. Det råder ju en total förvirring i dag när det gäller Olof Johanssons budskap, att han skall verka för större utjämning, samtidigt som han säger: Efter valet skall vi bilda en icke-socialistisk regering — med ett parti som river ner, på ett sätt som vi inte varit i närheten av tidigare i hela den sociala välfärdspolitiken. Återkom, Olof Johansson, och klara ut hur i all sin dar detta skall gå till — att stå för en rättvis fördelningspolitik och samtidigt samarbeta med moderaterna! Vi socialdemokrater har våra fel och brister, men vi tror att vi kan vara med och ge vårt land det politiska ledarskap som nu behövs. Vår ideologi, menar vi, ger oss en väldigt stark grund att stå på. Frihet, solidaritet, jämlikhet och arbete är den grund på vilken ett civiliserat samhälle byggs. Det är den grund på vilken vi vill bygga också framtidens samhälle, och därför är debatten om medborgarrätten så viktig för oss. Medborgarrätten skall nämligen inte bara betyda rösträtt, utan den skall också betyda ekonomisk och social trygghet. Därför har vi genomfört sjukförsäkring, arbetslöshetsförsäkring, ATP och delpension. De spelreglerna var de borgerliga partierna beredda att ändra på, utan utredning, utan remissförfarande och utan att lagrådet kom i närheten av ett papper. Det var bara för medborgarna att rätta munnen efter matsäcken, enligt den borgerliga regeringen. De människor som enbart har att förlita sig på inkomst av arbete, folkpension eller ATP anser de borgerliga att man kan behandla hur som helst. Där behövs inget grundlagsskydd. Förmögenheter däremot är heliga. En skatt på förmögenheter är ett hot mot frihet och demokrati. Där behövs det grundlagsskydd. Tydligare, fru talman, kan inte de ideologiska skillnaderna i svensk politik komma till uttryck.

Fru talman! Vart sjätte hushåll kan inte leva på sin lön. I normala inkomstlägen är det omöjligt att lagligt betala en hantverkare för en reparation i det egna hemmet. Många som går ut grundskolan kan inte läsa och skriva ordentligt utan är i praktiken analfabeter. Personer som behöver genomgå operationer i höftleder, hjärtats kranskärl eller för grå starr kan få vänta i åratal — ofta under stort lidande. Våldet breder ut sig på gator och torg. Främmande ubåtar opererar i svenskt territorialvatten. Detta var några ögonblicksbilder av Sverige av i dag. Varför har det blivit så? Ja, det är ingen tillfällighet. Dessa missförhållanden bottnar i den socialdemokratiska politiken. De nära till hands liggande lösningar som finns på problemen förhindras och förbjuds. Det beror på att sådana åtgärder inte ligger i linje med den socialdemokratiska ideologin. Denna ideologi har det klart uttalade syftet att genomföra socialismen. Förbehållet att detta skall ske på demokratisk väg skiljer den från kommunismen. Men grundläggande är ändå att politiken steg för steg skall drivas i socialistisk riktning. Socialdemokrater har suttit vid makten också i andra länder. Men ingenstans har de så länge kunnat påverka samhällsutvecklingen som här i Sverige. Det är därför som våra samhällsproblem i så stor utsträckning är ett utflöde av den socialdemokratiska ideologin. Och därför kan inte en socialdemokratisk regering erbjuda några lösningar. Socialdemokrater har en i grunden pessimistisk människosyn. Den enskilde och familjen uppfattas som svaga och osjälvständiga. Individen anses vara egoistisk, småsint och kortsynt. Men som medlem i en grupp ändrar människan karaktär, enligt socialdemokraterna. Genom omröstning i ett kollektiv blir besluten kloka. I denna föreställningsvärld framstår politiska beslut som finare än enskilda. Därför skall också så stora delar som möjligt av verksamheten i samhället föras in under politiken. För den som förespråkar kollektivets överhöghet är det logiskt och naturligt att motarbeta den enskilda äganderätten. Socialdemokraternas partiledare har t.o.m. gått så långt att han sätter den enskilda äganderätten i motsats till medborgarrätten, och han var inne på det temat här tidigare i dag. En så renodlad socialistisk samhällssyn brukar normalt komma till uttryck endast hos kommunister. I själva verket är den privata äganderätten en av förutsättningarna för medborgarrätten. All historisk erfarenhet visar att demokratin har vuxit fram endast i länder som respekterat det enskilda ägandet. Överallt där den socialistiska drömmen förverkligats och den enskilda äganderätten förbjudits råder förtryck och diktatur. Förtroendet för socialdemokraterna viker nu i de västerländska demokratierna. En dominerande ställning intas i stället av liberalkonservativa partier. Senast genomfördes ett sådant skifte i Frankrike. Valet i Förbundsrepubliken Tyskland har beskrivits som ett bakslag för det stora borgerliga partiet. Men det har ändå 44 2, att jämföra med socialdemokraternas 37. Utvecklingen bort från socialismen går dock snabbast i tredje världen. De kommunistiskt och socialistiskt styrda u-ländernas misslyckanden har lett till att föreställningen om kollektivismen som särskilt väl lämpad att förbättra situationen för fattiga grupper och nationer har kommit på skam. Endast fria samhällen byggda på marknadsekonomins grund kan ge en hel befolkning välfärd. Västvärldens unika kombination av frihet, utveckling och trygghet beror på att individen har satts före staten. Varje människa är unik och har ett egenvärde. Människolivets mångfald ses som en styrka. I ett civiliserat samhälle kan friheten givetvis aldrig vara fullständig i den meningen att den starke fritt får förtrycka den svage. Frihet bygger på att man visar ansvar, både för sig själv och de sina och gentemot medmänniskor. För att ett öppet och fritt samhälle skall fungera får det offentliga inte växa sig för stort. En bärande tanke i den moderata politiken är att minska det offentliga beslutsområdet och utvidga den enskildes handlingsutrymme. Parollen är ”Mindre politik — mer valfrihet”. Fru talman! Sveriges välstånd är helt beroende av vår möjlighet att hävda oss i västvärldens ekonomiska utveckling. Före första världskriget var Sverige ett fattigt land i Europas utkant. Mellan krigen kom vi upp till en genomsnittlig europeisk standard. Efter andra världskriget avancerade vårt land till en topposition. Men denna ledande ställning har successivt undergrävts. Vi faller steg för steg tillbaka och ligger nu ungefär på genomsnittet bland de västliga industriländerna. Denna tillbakagång hänger i hög grad samman med den stora offentliga sektorn. Vi har mycket hög beskattning på alla nivåer. Statliga förbud och föreskrifter motverkar viljan hos individer och företag att arbeta, spara och satsa för framtiden. Vi moderater har nyligen under den allmänna motionstiden upprepat och utvecklat våra förslag till en ekonomisk politik, som kan frigöra utvecklingens krafter i vårt land. Det första kravet är att kraftfullt minska de internationellt sett rekordhöga offentliga utgifterna. Det är i sin tur en förutsättning för det andra steget, nämligen att sänka vårt hårda skattetryck. Insikten om att Sverige är i skriande behov av en skattereform börjar sprida sig. Men någon lösning på problemen blir det inte förrän majoritet har bildats för att sänka skattetrycket, inte bara omfördela det. Det tredje benet på vår ekonomisk-politiska plattform är avreglering. Det gäller att få olika marknader att fungera smidigt. Från den synpunkten är regeringens beslut att införa allmänt prisstopp ett allvarligt bakslag. Inte nog med att det är verkningslöst — det är också skadligt, bl.a. därför att ingrepp i den fria prisbildningen bryter mot principen om fasta och förutsebara spelregler. Det räcker inte heller att liberalisera kreditpolitiken — vi måste gå vidare med en snabb och fullständig avveckling av valutaregleringen. Stelheter på arbetsmarknaden och inom lönebildningen måste brytas upp. Sålunda finns det inget skäl till att det offentliga skall ha monopol på arbetsförmedling. Avgörande för välfärdsutvecklingen blir om socialdemokraterna kan övervinna sin motvilja mot att låta den privata tjänstesektorn växa. Det är inte i första hand fråga om att privatisera verksamhet som redan finns inom den offentliga sektorn. Vad det gäller är att bryta upp de offentliga monopolen och öppna möjligheter för enskilda alternativ. Skälet är naturligtvis inte bara att privat verksamhet ofta är mera effektiv än offentlig. Det främsta motivet är att människors valfrihet skulle öka. Konsumenterna skulle ges fler möjligheter att tillgodose sina önskemål. Men inte minst får de som är verksamma inom dessa yrken chansen att välja arbetsgivare — kanske t.o.m. att starta eget. Det talas åter mycket om regionala obalanser, om konflikten mellan centrum och periferi i vårt land. Ändå finns det positiva tecken. Den nya informationstekniken medger en mera spridd bosättning. Människor i glesbygden verkar också tröttna på att vänta på statliga insatser och tar själva itu med sina problem. Det gör de rätt i, ty centraliseringen är nära förbunden med den offentliga sektorns tillväxt. Uppbyggnaden av byråkratier gynnar huvudstadsområdet och storstäder. Landstingen drar samman vårdresurserna till residensstäderna. Bostadssubventioner och statsbidrag till barnomsorgen är pengar som tas in från hela landet och sedan kanaliseras till storstadsområden. En förutsättning för rörelse i motsatt riktning — för decentralisering — är större utrymme för privata alternativ. Fru talman! I vår kommer vi att diskutera kärnkraftens framtid. En snabb avveckling måste leda till kraftigt höjda elpriser. Det blir för vårt samhälle en elchock av samma styrka som 1970-talets oljeprischocker —- med den skillnaden att endast vi drabbas, eftersom andra länder behåller och utvecklar kärnkraften. Elchocken skulle främst gå ut över energikrävande branscher som skogsindustri, metallindustri, metallverk och kemisk industri. Utmärkande för företag med denna inriktning är att de ligger i redan utsatta regioner som Norrland och Bergslagen. Vi moderater anser att kärnkraft är en ren och jämförelsevis billig energiform, som vi skall behålla så länge det är motiverat från ekonomisk och säkerhetsmässig synpunkt. Energirådet har konstaterat att förra årets olycka i Tjernobylinte ger anledning att ompröva säkerheten hos svenska reaktorer. Vad Tjernobyl däremot inskärpte är att ställningstagandet till kärnkraft inte är ett nationellt avgörande. Vad hjälper det oss att stänga säkra reaktorer, när mindre säkra sådana byggs i vår närhet och effekten av en olycka kan spridas över stora avstånd? I stället bör vi sträva efter internationella överenskommelser om ökad säkerhet. Men vårt ord väger då betydligt tyngre, om vi själva bidrar till att utveckla tekniken. Fru talman! Sveriges framtid ligger i vår förmåga att hela tiden ligga i framkanten av den internationella utvecklingen. Vi kan hålla en hög livskvalitet endast genom ett omfattande utbyte med andra länder på praktiskt taget alla samhällslivets områden. Det finns de som beklagar detta, de som drömmer om en roll för Sverige alldeles för sig självt, en roll där vi inte nås av påverkan från andra länder och kontinenter. Visst kan vi avskärma oss. Vi kan likt Albanien välja att stå vid sidan av. Men förlusten blir då stor i form av kulturell isolering och minskad välfärd. Det för oss moderater självklara alternativet, den självklara handlingslinjen, är att främja kontakter med andra länder. Vi skall naturligtvis samverka inom Norden. Men framför allt skall vi öppna oss för ett samarbete med det övriga Europa. Det är mycket välkommet att det nu även på vänstersidan om politikens mittlinje finns ett intresse för att stärka våra förbindelser med de europeiska gemenskaperna. Fru talman! Det är inte den socialdemokratiska tredje vägen som leder in i en bättre framtid. Erfarenheten har visat att den tvärtom går i en cirkel.

Fru talman! I höstas lämnade regeringen en skrivelse till riksdagen om det ekonomiska läget som nästan enbart bestod av varningar. Sedan dess har den ekonomiska utvecklingen själv bekräftat det riktiga i dessa varningar. Finansministern har spätt på med varningar om för hög privat konsumtion, riksbanken har gjort det litet dyrare att låna, räntorna har stigit och valuta har flutit ur landet. Över huvud taget har det varit ganska oroligt i ekonomin under den senaste tiden. Den oron lade sig inte när finansplanen och budgetpropositionen kom. Tvärtom fortsatte räntorna att stiga, och valutaflödena vände inte. Priserna steg också kraftigt under de två första veckorna i januari, med 0,9 96 eller närmare en fjärdedel av vad finansministern tror att prisstegringen skall bli under hela detta år. Då slog regeringen till med ett allmänt prisstopp, för fjärde gången sedan 1982. Jag kan inte låta bli att citera den socialdemokratiske ekonomen Nils Lundgren, som om prisreglering sagt att det är ”en av dessa meningslösa åtgärder som enbart tjänar syftet att vilseleda allmänheten”. Jag tror det är löntagarfondernas pappa Rudolf Meidner som, fritt återgivet, har sagt att ”i en sjuk ekonomi hjälper inte prisstopp, i en frisk ekonomi behövs det inte”. Fru talman! Det nytänkande som regeringen presterar är milt sagt ringa på det ekonomiska området. För femte gången konstaterar man att prisoch lönestegringsfrågorna är det centrala. Därför skall man inbjuda parterna på arbetsmarknaden till samtal. Sådana samtal har man haft förut utan synligt resultat. Även prisstoppet har prövats förut utan synligt resultat. Jag önskar — jag tycker att det är en modest önskan — att regeringen ville tala om för riksdagen och svenska folket på vilket sätt den avser regera. Vad är det för slags politik som skall medverka till att de ekonomiska problemen löses? Det står ingenting att läsa om detta i finansplanen, och det vore på tiden att finansministern tog tillfället i akt och beskrev för riksdagen vad han avser att göra. Vad som står att läsa i finansplanen är en problembeskrivning. Mellan raderna tycks även regeringen inse att den s.k. tredje vägens ekonomiska politik har misslyckats med att lösa de grundläggande problemen. Men ingenting står om vad som skall komma i stället. Den problembeskrivning som finns i finansplanen kan jag i allt väsentligt instämma i. De två viktigaste problemen gäller den alltför höga prisoch kostnadsökningen och den alltför låga kapitalbildningen och tillväxten. Vad först gäller prisstegringarna har regeringen en tendens att dröja vid det faktum att inflationen förra året blev den lägsta på mycket länge. Det är sant. Det är också sant att detta inte beror på något som regeringen har gjort. Den låga inflationen beror bara på sänkta oljepriser, lägre dollarkurs och lägre internationella räntor. Om man rensar bort dessa faktorer var inflationen i Sverige fortfarande mellan 5 och 6 96. Det är naturligtvis bra att vi har fått prissänkningsimpulser från utlandet, men det har också alla andra länder. Därför har Sverige fortfarande högre inflationstakt än vår omvärld. För närvarande har vi en inflation som är ungefär 2 procentenheter högre än våra viktigaste konkurrentländer, och ännu högre än i t.ex. Västtyskland och Japan, där man inte har någon prisstegring alls för närvarande. Det betyder att svenska företag förlorar marknadsandelar både utomlands och i Sverige och att de har sämre framtidsutsikter. Detta vet alla, och därför sviktar förtroendet för regeringens politik. Därför vill inte heller företagen investera som de borde. Den viktigaste enskilda faktorn bakom prisökningarna är löneökningarna. 1986 blev inte det trendbrott som många hade hoppats. Vad det blir i år vet ännu ingen, även om det är glädjande att löntagarorganisationerna på den privata sidan har bestämt sig för att inte utnyttja sin rätt till omförhandlingar. Alldeles uppenbart är emellertid att det inte blir de 3 20 som krävdes enligt de treårskalkyler som regeringen lade fram förra året. Vad man då skulle begära är att regeringen gör någonting för att skapa bättre förutsättningar för att åtminstone nästa års avtalsrörelse skall kunna sluta på en låg nominell kostnadsökning som ändå ger löntagarna ökad köpkraft. Men regeringen gör precis tvärtom.

Finns det någon som tror att detta är realistiskt? Jag skall ingalunda förneka att det är svårt för en regering att dämpa lönekostnadsökningen, men regeringen förefaller mig medvetet försvåra i stället för att underlätta. = Samtal med parterna är bra men löser inga problem. —- Höjda arbetsgivaravgifter försvårar den dämpning man vill åstadkomma. En åtgärd som verkligen skulle kunna underlätta nästa avtalsrörelse vore att sänka marginalskatterna så att löntagarna kunde få en löneökning efter skatt utan så hög kostnad för företagen att dessas konkurrenskraft minskar. Men det föreslår man inte. - Företagsvisa vinstandelssystem ger löntagarna del i vinsten och kan därför väntas dämpa lönekraven och öka förståelsen för den nödvändiga vinstnivån inom näringslivet. Men dessa system vill regeringen stoppa genom att belägga de anställdas vinstandelar med arbetsgivaravgifter. Vi i folkpartiet har självfallet ingenting emot att regeringen samtalar med arbetsmarknadens parter, men vad är det ni skall prata om? Finansministern vet, och parterna vet, att arbetsgivaravgifterna inte borde höjas — ändå gör ni det! Finansministern vet, och parterna vet, att marginalskatterna borde sänkas — ändå görs det inte! Finansministern vet, och parterna vet, att företagsanknutna vinstdelningssystem kan dämpa lönekraven — ändå skall de motarbetas! Vi i folkpartiet säger nej till de höjda arbetsgivaravgifterna. Det lilla löneutrymme som finns 1988 bör reserveras för löntagarna. Konkret föreslår vi en marginalskattesänkning för alla heltidsarbetande med 3 procentenheter 1988. Då blir det pengar kvar efter skatt utan att konkurrenskraften ytterligare försämras. Bengt Westerberg visade med ett konkret exempel i morse att det utfall efter skatt som en anställd kan få med folkpartiets förslag kostar företagen nästan det dubbla med regeringens förutsättningar: ca 5,5 Jo lönekostnadsökning mot ca 3 90 i folkpartiets förslag. Vi i folkpartiet har länge hävdat att höga marginalskatter är inflationsdrivande, bl.a. att de pressar upp de nominella lönekraven om det skall bli något kvar efter skatt. Tydligen anser nu finansministern detsamma, eftersom han anför detta som ett argument för att sänka marginalskatterna i den nyligen presenterade idéskissen om skatterna. Men det som är sant 1989 eller 1990 är lika sant 1988. Därför måste vi redan 1988 påbörja sänkningen av marginalskatterna. Folkpartiet säger nej till det aviserade förslaget om arbetsgivaravgifter på anställdas vinstandelar. I stället bör man uppmuntra företag och anställda att finna de lösningar för vinstandelssystem som passar bäst på resp. företag. Fru talman! Slutsatsen är att finansministern vet vad som borde göras för att underlätta avtalsrörelsen men gör tvärtom. Det andra viktiga problemet är den låga kapitalbildningen och den låga tillväxten. fr.o.m. 1985 används drygt nio tiondelar av den totala tillväxten för konsumtion, privat och offentlig. Bara en knapp tiondel används således för kapitalbildning. Detta strider mot regeringens uttalade strategi, det strider mot långtidsutredningens krav för att få ekonomin i balans och det strider mot kraven i vårens treårskalkyler. Ändå gör regeringen ingenting! Det strider också mot utvecklingen 1982-1984, som regeringen tidigare skrutit över. I finansplanen i januari 1985 skrev finansministern: ”Nu däremot leds den” — tillväxten — ”av nettoexport och investeringar, vilket är just den inriktning som krävs för att det skall vara möjligt att häva de grundläggande obalanserna i ekonomin.” I kompletteringspropositionen för två år sedan visades ett diagram över just denna vridning av tillväxtens användning. I årets finansplan finns inget diagram, eftersom utvecklingen inte är något att skryta över, men det finns en tabell som visar hur fel det har blivit. För att öka tillväxten måste investeringar och nettoexport öka. Men företagarna vill inte investera, om de inte har förtroende för att den ekonomiska politiken leder rätt. De vill inte ta de risker och lägga ned det myckna extra arbete som krävs för att en ökning av verksamheten skall ha en chans att gå ihop, om de inte får behålla en rimlig del efter skatt. Därför är det alldeles nödvändigt med en rejäl marginalskattesänkning och slopad skatt på arbetande kapital, om vi skall få någon fart på tillväxten. Om man vet vad som behöver göras finns det ju ingen anledning att vänta flera år. Vi i folkpartiet föreslår därför att man börjar med marginalskattesänkningen redan 1988. En annan viktig faktor för investeringarna är räntans höjd. Det gäller särskilt investeringarna i de mindre och medelstora företagen, som oftare än de stora är hänvisade till lånade pengar för att kunna utvidga. De mindre och medelstora företagen får ju också sällan del av sådana stora subventioner som givits våra stora bilföretag. Räntenivån är hög i Sverige. Det tycks krävas en räntenivå som är ett par procentenheter högre i Sverige än i omvärlden för att vi skall hindra ett valutautflöde. I viss mån beror detta på att de liberaliseringar som riksbanken gjort i fråga om valutaregleringen mest har möjliggjort flöden ut från Sverige. Vi i folkpartiet tycker att man också skall möjliggöra flöden till Sverige. Konkret betyder det att vi vill tillåta utlänningar att köpa svenska kronobligationer. Detta skulle de säkert vilja göra, eftersom räntan är högre i Sverige. Deras köp skulle då medverka till en press nedåt på den svenska räntenivån, till fromma för de svenska företagens investeringar här hemma. En annan sak som också skulle sätta en press nedåt på räntenivån vore att sälja ut och börsintroducera statliga företag. Då får staten in pengar som kan användas för att betala av på statsskulden. Då behöver inte staten låna så mycket på den svenska kapitalmarknaden. Dessutom anser vi i folkpartiet att man bör släppa loss företagens investeringsfonder. Företagen har där ca 10 miljarder kronor, och om de finge användas för investeringar — på det sätt företagen själva bedömer bäst — skulle investeringsverksamheten sannolikt få en rejäl skjuts uppåt. Fru talman! Jag har hittills talat om vad som behöver göras genast, dvs. inför 1988. Därutöver krävs en rejälare reform med sänkning av marginalskatterna. Vi i folkpartiet vill sänka marginalskatten för nästan alla till 35-40 20 och sätta ett högsta tak vid 50 96. Vi vill också reformera kapitalbeskattningen och företagsbeskattningen. Finansministern har ett antal gånger talat om behovet av sänkta marginalskatter. Detta kan ju låta bra, och jag ser det som en klar framgång för de borgerliga partierna, som ju föreslagit sänkta marginalskatter under lång tid. Problemet är att alla skattereformer som Kjell-Olof Feldt medverkat till har slutat med höjt skattetryck — inte oförändrat och sannerligen inte lägre. Om skattetrycket skall röra sig i någon riktning bör det vara nedåt. Folkpartiet har i årets motioner föreslagit en sänkning av skattetrycket med 0,6 procentenheter — inte mycket, det medges, men ändå åt rätt håll. Jag vill också kommentera det som statsministern nämnde i morse i fråga om moderaternas skattesänkningslöfte. Vi menar från folkpartiet att den takt i vilken man vill gå fram är något orealistisk. Fru talman! Hittills har regeringens brist på strategi dolts av tillfälligheter. Tur, brukar finansministern säga. Och om man nu en tid måste ha en socialdemokratisk finansminister, är det naturligtvis bättre att ha en med tur än en med otur. Men hur länge skall han förlita sig enbart på turen? Under 1987 ser det ut som om tillväxten i Sverige blir lägre än i omvärlden, inflationen högre och bytesbalansen sämre än genomsnittet i Europa. Man skall väl inte helt utesluta att någon ny internationell händelse —t.ex. fortsatt smygdevalvering gentemot D-marken eller andra utländska växelkursförändringar — hjälpligt kan rädda utvecklingen även under 1987. Men kan det verkligen vara regeringens uppriktiga mening att när det gäller den ekonomiska politiken satsa helt på något som Reagan i USA, Thatcher i England eller Kohl i Västtyskland gör? Det skulle bli en politik — eller snarare brist på politik — som folkpartiet tar bestämt avstånd från.

Fru talman! Verkligheten överraskar det ekonomiska livet då och då. I går var luften över Centraleuropa 20 gånger smutsigare än vanligt. Även när den är som vanligt är den smutsig. Den smutsiga luften drog in över Sydsverige och upp längs med västkusten. Människor mådde dåligt och kunde inte gå ut. I stora delar av norra Tyskland var biltrafiken förbjuden. Det är ju ingen mening med att ha bilar om man inte får köra med dem. Centerpartiet strävar efter en helhetssyn på förhållandet mellan natur, människa och samhälle. Marknadsekonomin sätter bara pris på en del kostnader. Kostnaden för många miljöskador och en stor del av exploateringen av ändliga naturresurser övervältras på naturen i form av miljö störningar och på människorna i form av hälsorisker. Förbränning av olja och kol utgör ett stort hot. Den svaveldioxid som släpps ut och som fanns i luften i går ramlar ner och leder till försurning av mark och vatten. Skogsskadorna i Sverige är fortfarande inte så stora att de är ett hot mot produktionen. På andra håll är de det. I Sverige kan de bli det. Skogen är vår största exportråvara. Försurningen leder till döda sjöar. Det vet vi sedan länge. Försurningen leder till kostnader i jordbruket genom ytterligare behov av kalkning. Det vet vi också. Dessutom leder fossilförbränningen till höjning av koldioxidhalten och därigenom till klimatförändringar. Fortfarande har vi inte kommit till rätta med användningen av freoner i industriella processer och i kylanläggningar. Hotet mot ozonskiktet blir alltmer överhängande. Nu hotas även haven, en stor källa till framtida försörjning. Det är dels fråga om miljögifter från industriell verksamhet, där exempelvis små mängder dioxiner leder till stora skador, dels fråga om utsläpp av näringsämnen som leder till övergödning. Det handlar om kväve från jordbruksmarken, från avloppsreningsverken och från bilismen. Kärnkraftens giftiga avfall utgör ett latent hot mot livet. Men det produceras dagligen i våra kärnkraftverk. Trots allt är det fortfarande billigt att exploatera ändliga naturresurser på ett sätt som skadar miljön. Det är så billigt att en stor del av den politiska debatten i vårt land i dag handlar om hur vi skall kunna bli av med en resurs som producerar förnybara produkter, nämligen åkermarken. Jag måste fråga finansministern varför det inte finns ett ord i finansplanen om hela detta problemkomplex. Statsministern talade nyss vältaligt om miljöfrågorna — men anser finansministern inte att miljöproblemen har någon effekt på den långsiktiga ekonomin? Eller har effekterna inte trängt in i finansdepartementets utrymmen ännu? Eftersom jag vanligtvis i riksdagen sysslar med miljö-, resursoch jordbruksfrågor, skulle jag gärna vilja bjuda ut finansministern på en fältvandring för att se hur det ser ut utanför finansdepartementet. Den budget som regeringen presenterade för riksdagen för några veckor sedan har inte förmått att hålla tillbaka inflationstrycket. Finansministern gav häromdagen sig själv underbetyg. Han införde ett prisstopp. Han gjorde det strax efter det att han i budgeten hade förordat prishöjningar, t.ex. på viktiga livsmedel som mjölk. Från LO:s håll hördes i går att man vill ha ett långt prisstopp. Jag kan dela uppfattningen att man gärna vill ha en lång period med låga prisstegringar. Men det går inte att åstadkomma genom ett tvång från samhället. Det går bara att åstadkomma genom en förändrad politik. Nu har finansministern sagt att prisstoppet skall vara kortvarigt. Men vad är det som finansministern anser skall komma därefter? 1982 års överstora devalvering hade en del väldigt tydliga effekter. Den gav exportindustrin ökade vinster och ett ökat försprång framför andra delar av det svenska näringslivet. Denna obalans mellan olika delar av näringslivet har haft en centraliserande effekt, som saknar motstycke på senare tid. I ekonomiska termer kan vi avläsa ett positivt resultat av detta för landet som helhet. Det innebär emellertid att vi måste bortse från de negativa effekterna. Centraliseringen medför att människor måste flytta. Att flytta delar av befolkningen innebär att man river ner och bygger upp. Detta är resursslöseri. Detta är påfrestning på människor, både i glesbygdsoch ytterområden, som människor flyttar ifrån, och i koncentrationsområden. Bytesbalansen har förbättrats under senare år. Detta beror till huvudsaklig del på att oljenotan blivit billigare, framför allt på grund av sänkt pris men också på grund av besparingar. I dag mörknar bilden. Oljan är redan betydligt dyrare än när budgeten författades före jul. Sverige tillhör världens mest utrikeshandlande länder. Vi måste ställa oss frågan om vi skall förstärka denna situation ytterligare, och därmed göra en ytterligare specialisering av vår produktion, eller om vi också skall sträva efter att på ett bättre sätt tillgodose hemmamarknaden genom en decentraliserad industri och en utbyggd privat tjänstesektor. Svenskt stål och Svenskt Stål AB är exempel på en svensk specialitet. Svenskt stål är i en ny kris. Det är farligt att lägga för mycket stål i samma korg — eller hur ordspråket nu lyder. Som bonde skulle jag kunna säga att det är viktigt att variera växtföljden. Det lärde sig bönderna redan på 1800-talet. Socialdemokraterna genomdrev på 1960-talet specialiserad spannmålsodling. Det är den specialiseringen som i dag är vårt största jordbruksproblem. Världen blir mindre och mindre. Det finns mycket positivt i internationaliseringen. Världshandeln ökar mer än den genomsnittliga bruttonationalprodukten. Från svensk sida är det angeläget att ta del i den internationella utvecklingen. Sverige är ett litet land som är beroende av omvärlden, inte minst av vad som händer i EG. En förhoppning är att GATT-förhandlingarna på livsmedelsområdet skall leda till en bättre ordning, så att prisnivån mera avspeglar produktionskostnaderna i de flesta länder. Skatterna håller också på att internationaliseras. Jag vet att Kjell-Olof Feldt med intresse har följt skattedebatten i USA. Liknande diskussioner pågår i andra länder, t.ex. Västtyskland. Den största internationaliseringen är emellertid de negativa effekterna av mänsklig verksamhet. Det är de problem som jag nämnde inledningsvis; försurningen, klimatet, ozonskiktet, haven. I centerns budgetalternativ tar vi upp dessa frågor. Vi försöker att tillämpa helhetssynen på natur, människa och samhälle. Vi försöker låta miljöaspekten få en effekt i ekonomin. När det gäller utsläpp av exempelvis svavel, som fortfarande är den största källan till försurning, är Sverige inte längre i täten i fråga om att begränsa utsläppen. En del av våra utsläpp blåser bort, men det är ingen ursäkt. Att vi har lagstiftning och koncessioner för att lägga fast maximala utsläppsgränser för industrier och energianläggningar är nödvändigt. Man skall inte kunna köpa sig fri från utsläppsbegränsningar. Men det är något fel när det inte finns incitament för det enskilda företaget att komma under den tillåtna utsläppsnivån, trots att det finns tillgång till billig reningsteknik, som gör det ekonomiskt möjligt att begränsa utsläppen ytterligare. Utsläppen av svavel kostar. Viktigast är effekterna på skogen, åkermarken, sjöar och vattendrag, korrosion på anläggningar, byggnader och kulturminnesmärken samt effekter på hälsan. Det har gjorts beräkningar som visar att de mätbara effekterna ligger i storleksordningen 10 000-15 000 kr. per ton svavelutsläpp. Det finns inget skäl för att den som släpper ut detta svavel och som nyttiggör sig produktionen inte skulle betala denna kostnad. Centern föreslår därför en miljöavgift på svavel för industrier och energianläggningar. Vi tror inte att man kan ta ut allt på en gång, men man kan börja. Även vid ett uttag som är mindre än en tredjedel av det jag nyss nämnde skulle effekten av en sådan svavelavgift bli ungefär 500 milj.kr. Helhetssynen på förhållandet mellan natur, människa och samhälle måste också vara vägledande för en större skattereform. Skatten på arbete leder naturligtvis till en produktivitetshöjning. Detta är en positiv effekt av fördyrat arbete. Om det går för långt — det är uppenbart att det i Sverige har gått längre än på de flesta andra håll — leder en alltför hög arbetsskatt till konkurrensproblem, till utslagning och i förlängningen till arbetslöshet. Om en del av beskattningen överförs på råvaror, måste man sträva efter en effektivare användning av råvarorna. Detta leder på samma sätt som det har gjort beträffande arbetskraften till en minskad total användning. Detta är då inte ett problem utan en fördel av hushållningsskäl och av miljöskäl. Vi föreslår att synpunkterna på råvarubeskattning skall tas till vara i en kommande skatteutredning. Man skall börja med energin, och då med el från stamlinjenätet och importerade miljöskadliga fossilbränslen. Skatterna på dessa områden skall inte innebära ett höjt skattetryck. Syftet är i stället att en sådan skatt skall kunna medge en sänkning av inkomstskatten och andra skatter på arbete och arbetande kapital. I motionen redovisar vi ett exempel där en skatt på 10 öre/kWh på de nämnda energislagen skulle inbringa intäkter som motsvarar en sänkning av den statliga inkomstskatten med en tredjedel och en sänkning av arbetsgivaravgiften med ca sex procentenheter. Det innebär bl.a. att hela den allmänna löneavgiften kan avskaffas. Eftersom en energiskatt syftar till att dels inbringa medel till statskassan, dels minska användningen av beskattade energislag, kommer skatteunderlaget successivt att minska. På så sätt sänks det totala skattetrycket. Detta kompenseras emellertid av att användandet av miljövänliga, inhemska energikällor stimuleras. Tillväxt och sysselsättning inom landet liksom bytesbalansen påverkas därför positivt. Vi tror att råvaruskatt är ett bra sätt att utnyttja de positiva delarna i en miljömässigt anpassad marknadsekonomi. Jag noterade att den kände prästen Lennart Koskinen i går på Aftonbladets kultursida diskuterade biskop Stendahls funderingar kring det eviga livet. Utan att ge mig in på det teologiska området vill jag ändå påpeka sambandet mellan den diskussionen och diskussionen om människans ansvar för livets överlevnad. Lika väl som det känns angeläget att media har plats för en diskussion om de teologiska aspekterna på ett evigt liv, känns det för mig angeläget att riksdagen har plats för en diskussion om människans och politikernas ansvar för överlevnaden just i de sammanhang där vi diskuterar ekonomi, sysselsättning och produktion.

Fru talman! Landets ministrar behärskas av en tro på den kapitalistiska formen av masstillväxt, som för allt fler är verklighetsfrämmande. Vi ser att våra liv, tankar och vår vardag inte ryms i den sifferexercis som handlar om inflationstakt, BNP och handelsbalans. Det som händer eller inte händer i börshuset och de randiga figurer som där cirkulerar upphöjs i massmedia till nationens centrum, som tillåts styra människors öden. Borgerligheten odlar ömsint denna myt. Så odlar också TV en speciell syn på ära och berömmelse som skapar ett ökat främlingskap hos de maktlösa; arbetande människor som slits ut i förtid av stress och hårt arbete, som med sina låga löner är förutsättningarna för det ekonomiska maktspelet, de arbetslösa och de bostadslösa. Av intet skapade Gud världen. TV tillverkar berömdheter av samma material, sade Vilhelm Moberg 1973. Det skapas en kult som har behov av undersåtar. I stället för arbetets hjältar och hjältinnor som i öst har vi i Sverige fått arbetsfria helgon. De dumdrygaste och mest aningslösa uttalanden citeras som viktiga sanningar, om bara upphovsmännen sitter inne med snygga titlar. En docent i psykologi vid Göteborgs universitet kommer på detta sätt till tals i en ansedd affärstidskrift: Pengar gör det på många sätt lättare att fly undan olyckan och ge livet guldkant. Pengar ger helt enkelt fler valmöjligheter. Sambandet mellan pengar och lycka är faktiskt så intimt att lyckokurvan och inkomstkurvan i stort sett är parallella, visar flera undersökningar. Ju mera pengar, ju fler lyckoupplevelser, utropar Veckans Affärer hänfört. I samma nummer korar också det nya portföljbärargardet Sveriges meste Lyckoper, och det är Pehr Gyllenhammar. I tabellform visas att han har den makt läsarna anser att han förtjänar. Kjell-Olof Feldt hamnar först på tredje plats i tabellen. Samtidigt som detta skådespel pågår kretsar debatten i samhället kring ungdomar som ett problem. Ungdomsvåld, arbetslöshet och disciplinproblem bland ungdom är begrepp som avslöjar att etablissemanget uppfattar ungdomar som en belastning. De ställer till problem som kostar samhället pengar. De flesta ungdomar upplever i stället att de inte har någon plats i samhället, ingen viktig funktion att fylla. Möjligheten för dem att påverka sin situation är liten, och de svar som ges är att de skall satsa på sig själva, och om de misslyckas är det deras eget fel. Många barn och ungdomar upplever hoten mot vår existens mycket starkt. Risken för kärnvapenkrig, kärnkraftshaverier och miljökatastrofer påverkar dem så starkt att många inte vågar tro att de skall få leva tills de blir vuxna. Med Gunnar Edmans ord: Tusen rädslor styr oss. En ångestsmog ligger över landet. Själens motsvarighet till den osynliga förgiftningen av vår miljö. Den smutsigaste smogen hittills är redan över befolkningen i Sverige, liksom under gårdagen över människorna i Hamburg och Berlin. I Västtyskland bötfälls de som bryter mot ordern att låta bilen stå. Känsliga personer, som det heter, anbefalls att stanna inne även i Stockholm och Göteborg. Miljökrisen är akut, och den behöver inte utredas mera, herr finansminister. På Hisingen i Göteborg -— ett av landets mest förorenade områden — tvingas människorna att leva och bo med en insikt om att barnen förgiftas redan innan de föds. Jag måste låna Edmans tankar igen: Vi lider alla av ett tyst raseri inom oss i det minuternas krig som vår tillvaro är. Vad gör då den svenska regeringen? Den bara pratar om miljön. Ännu finns inte minsta lilla bevis på att den tänker ta hårdare tag mot miljömarodörerna. Inget tyder heller på att man tänker starta kärnkraftsavvecklingen nu i år. Är det underligt att ungdomar låter ett tyst raseri av otrygghet gå ut över omgivningen? Jag tror att spänningen och våldsamheten är människornas sätt att i maktlöshet motverka och föregripa verklighetens hot och påfrestningar. Man försöker avvärja faran genom symboliska upplevelser, som uppstår av att man inte kommer på något annat och meningsfullare sätt att revoltera mot de vuxnas vansinne.

Detta välsminkade förtryckarsamhälle, som med falska ord och korrumperade media låter oss stirra oss blinda på osanningar, invaggar oss i en falsk Törnrosasömn. Jag hatar att vara bränsle till den multinationella utrotningspolitiken, att mot min vilja vara deras hantlangare. Rädd för tystnadens medvind, att ingenting sägs, att ingenting görs. Trött på denna uttjatade och falska objektivitet, dessa sammetslena, samhällsvänliga föreningar. Samvetsterapi för dyra medlemsavgifter, fina människor och vårt generösa samhälle som låter oss sitta där. Mitt i smeten skall det pratas om fred och solidaritet, hycklas om att förändra världen, givetvis inom deras lagar och ramar, lagar som bara skyddar dem. Det är så förödande tröttsamt med alla dessa väluppfostrade anpasslingar som ständigt och jämt följer minsta lilla givna lag och förhållningsorder och formar sig i de givna leden. Kvar finns en evig längtan att få brinna, att fortsätta elda under vreden, att inte slockna, att inte ge upp, inte bli en spillra av brustna visioner, fortfarande och för alltid kräva det omöjliga. I vår frustration ser ni bara frustrationen, inte anledningen till att vi känner oss rotlösa. I vårt tvivel ser ni bara tvivlet, inte att det är berättigat. I vårt hat ser ni bara hatet, inte att ni svikit oss. I vår misstro ser ni bara misstron, inte att vi genomskådat er. Genom vår kamp för ett värdigt liv skrämmer vi er, och ni skickar polisen på oss. När sedan apatin lägger sig som en skugga över oss ser ni bara apatin, inte att det är lätt att bli uppgiven, att vi inte orkar axla konsekvenserna av er dårskap. För i vår envisa strävan till förändring, till förståelse vägras vi gensvar. Fru talman! Många med mig måtte undra över Kjell-Olof Feldts känsla för det minuternas krig som dominerar människors tankar. Hur kan frågan om inflationsprocenten upphöjas till en lag som står över allt? Hur är det möjligt att använda den kapitalistiska tillväxtfilosofin som ledstjärna när den ekologiska grunden för samhället håller på att rasa samman? Visst är det viktigt att hålla tillbaka inflationen. Prisstoppet är också bra. Men beredskapen inför framtiden handlar om så oändligt mycket mer. Jag har gått tillbaka i skrifterna några månader för att se vad Kjell-Olof Feldt hade att säga i den allmänpolitiska debatten förra hösten. Finansministern säger i polemik mot de borgerliga: ”Det finns dock en ljusning. Man har frågat vilken beredskap vi har inför framtiden. Jag tror att den allra viktigaste beredskap som vi skall ha — — — är att vi nu under 1987 har en klar chans att fullborda kampen mot inflationen.” Regeringens taktik att särskilja samhällsekonomi, miljöproblem och åtgärder är påfallande och verkar medveten. Medan energioch miljöminister Birgitta Dahl i tal efter tal ägnar sig åt ett löftesrikt samspråkande med miljöopinionen och kärnkraftsmotståndarna trampar finansministern på i ullstrumporna på den tredje vägen; exportledd, EG-anstruken och i hjulspåren efter Volvo och Gyllenhammar. Detta är just vad högern i Europa önskar. Skall Volvo få sin vilja fram, frågar tidningen Metallarbetaren den svenska regeringen. Tidningen vidarebefordrar också miljörörelsens påminnelse om att regeringen bundit upp sig till Volvo genom löftet att bygga den motorväg som Gyllenhammar vill ha till Uddevalla. I årets budget finns också bekräftelsen på Kjell-Olof Feldts aktiva medverkan i Scandinavian Linkprojektet. I år beviljas hela 675 milj.kr. till en liten bit motorväg. Det är Gyllenhammar som har krävt vägen, sade Kjell-Olof Feldt till tidningen Ny Teknik 1985. Det mest absurda i den här historien är ändå att motorvägsstumpen inte behövs. Den har aldrig funnits med i vägverkets planer för 1984-1993. Vägverket ville i likhet med bohuslänningar och miljöopinionen i stället rusta upp vägen genom hela Bohuslän på ett halvdussin ställen för bara 400 milj.kr. I nuvarande skick är vägen trafikfarlig, och någonting måste göras åt den. Men en motorväg leder ju till ökad trafik, höjda farter och fler trafikoffer. Och avgaserna, herr finansminister, är redan med nuvarande transporter på väg att knäcka den svenska skogen. I Västsverige är situationen mycket allvarlig. Jag vill fråga Kjell-Olof Feldt om han inte har den minsta respekt för de här argumenten. Får en företrädare för regeringen ta sig rätten att både sabotera miljön och statsfinanserna så snart bilindustrin och Europas runda-bordsherrar presenterar ett projekt? Med tanke på miljön, Birgitta Dahls löften och järnvägens möjligheter att fungera som ett renare och billigare transportalternativ vore en upprustning av västkustbanan mycket bättre, eller hur? Kjell-Olof Feldt har ännu tid till besinning. Vpk har bl.a. i en motion om trafikpolitiken och samhällsekonomin konkreta förslag till ett alternativ, där vi också efterlyser en helt ny modell för trafikstrukturen i Sverige. Beträffande motorvägen i Bohuslän har kommunikationsdepartementet fått in över 300 överklaganden och skrivelser som Kjell-Olof Feldt kan titta närmare på. Detta blir, som organisationen Motlänken, som jag själv tillhör, menar, ett eldprov för allvaret bakom regeringens miljöpolitik och dess hållning till demokratiska spelregler. Det behövs en kursändring bort från den tredje vägen innan riksdagen skall avgöra frågan om en Öresundsbro, nyckelbiten i Scandinavian Link-projektet. Kommer regeringen att satsa på en samhällsekonomisk trafikoch transportpolitik inför 90-talet?